Herr talman! Min tanke är att det finns alternativa finansieringsformer för Sveriges Radios verksamhet. Det är inte nödvändigt att finansieringen sker via uppbörd av TV-avgifter. Man kan mycket väl tänka sig en skattefinansiering via inkomstskatten. Vad jag menar är att regeringen nu bör använda de fyra år som förestår i den nya avtalsperioden till att noga göra en översyn av public serviceverksamhetens villkor, finansiering, organisation och struktur. Däri bör självfallet också ligga uppdraget att se över en alternativ finansiering av

Herr talman! Man kan väl tänka sig olika former av ägande. Det kan vara en stiftelse som i sin tur äger ett eller flera programbolag. Ingenting hindrar att även styrelserna för dessa bolag, både stiftelsen och programbolagen, innehåller personer med professionell bakgrund. Det blir ändå riksdagen och regeringen som lägger fast grunderna för public service-verksamheten. Det skall ske i vida ramar och inte så mycket i detaljer.

Herr talman! I en motion har jag och Bengt Silfverstrand pekat på att det visserligen är sant som står i propositionen att insatserna för människor med funktionshinder har ökat under de senaste avtalsperioderna. Men ser vi på situationen för funktionshindrade i relation till situationen för människor utan funktionshinder har klyftan ökat. Sannolikt har den ökat högst betydligt under de senaste åren. Det beror bl.a. på att vi har fått ett ökat antal satellitkanaler och en utbyggnad av kabel-TV-nätet med nya kanaler som över huvud taget inte har program anpassade för funktionshindrade. Dessutom var det anmärkningsvärt, måste jag säga, att när avtalet slöts om den tredje markbaserade TV-kanalen fanns där inga villkor alls om att sända program anpassade för funktionshindrade. Tekniken finns. När man slöt avtalet hade det varit möjligt för staten att ställa krav på att kanalen också skulle sända anpassade program. Nu går vi in i en ny avtalsperiod för Sveriges Radio och TV. Ambitionsnivån är inte speciellt hög när det gäller tillgängliga program. Ambitionen är bara att lägst den nivå som gäller under 1992 skall gälla. Det är fara värt att under åren fram till 1996 kommer klyftan än mer att öka mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade. Gustavsson m.fl. har vi velat att man, utan att gå in i detalj, åtminstone skulle ha en ambitionsnivå som innebär att tillgängligheten successivt skall öka under avtalsperioden. Jag tycker inte att det är för mycket begärt. En annan fråga vi har tagit upp är att det är viktigt med en samordningsfunktion när det gäller insatser för funktionshindrade. Denna funktion har hittills moderbolaget haft. Jag vet att handikapporganisationerna tycker att moderbolaget trots allt har skött den samordnande funktionen utmärkt. Vi hade också velat att moderbolaget skulle finnas kvar och ha denna samordnande funktion. I annat fall skulle ett av programföretagen ha en samordnande funktion. Så är inte skrivningen i propositionen. Det är fritt fram för varje programföretag att ha sin ambitionsnivå. Detta gör att jag ser pessimistiskt på den kommande perioden. För tids vinnande kommer jag, herr talman, inte att yrka bifall till reservationerna 5 och 6 från Åke Gustavsson m.fl., men ställer mig naturligtvis bakom reservationerna i sak.
Herr talman! Jag tycker att det är vällovligt att Jan Andersson talar för de funktionshindrade. En del av bakgrunden till förslaget om ett s.k. publikråd var en uppvaktning från handikapporganisationerna bland de döva och blinda, som ville ställa krav på program av olika slag. De sade att de insåg att det inte var rimligt att gå till regeringen och riksdagen för att få detaljerade synpunkter fastlagda där. De ville ha en annan formaliserad möjlighet i form av en överläggningsrätt med programföretagen. De menade att de då skulle kunna lösa dessa frågor på ett alldeles utmärkt sätt. Det var den ursprungliga tanken bakom detta publikråd. Däremellan har jag fått rätt många uppvaktningar från invandrarorganisationerna. De vill ha mer och annorlunda tid när det gäller förläggning av programverksamheten. Publikrådet skulle vara ett alldeles utmärkt forum också för detta. Därigenom kunde olika minoriteter få resurser att granska verksamheten och få en öppen dialog med programföretagen i frågor som man kanske inte i alla detaljer kan skriva fast i ett avtal. Jag beklagar djupt att Socialdemokraterna nu inte ställer sig bakom detta programråd. Men det finns fortfarande chans för Jan Andersson att göra det.
Herr talman! Jag vet att handikapporganisationerna varit positiva till publikrådet. De har också varit positiva till att moderbolaget skulle finnas kvar. Därom sade Birgit Friggebo ingenting. Det är mycket viktigare att moderbolaget finns kvar. Publikrådet är trots allt ett diskussionsforum utan egentlig makt. Moderbolaget, däremot, har faktiskt myndighet att fatta beslut. Det var en annan sak som Birgit Friggebo inte med ett ord berörde, vilket är fantastiskt för Folkpartiet, som försökt profilera sig i handikappfrågorna, nämligen att ambitionsnivån i avtalet fram till 1996 inte är högre än vad som gäller under 1992. Då känner vi ändå till den historia vi har bakom oss.

Herr talman! I 1988 års trafikpolitiska beslut lade riksdagen fast ett övergripande mål för trafikpolitiken. Målet formulerades på följande sätt: Trafikpolitiken skall leda till att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljöanpassad trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Dessutom lades fem olika delmål om tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, god miljö och regional balans fast. Dessa målsättningar för trafikpolitiken ligger fast fortfarande. Jag konstaterar också att det råder stor politisk enighet om dessa mål och den förda trafikpolitiken. De reservationer från oppositionen som finns fogade till betänkandet handlar snarare om nyanser än om några allvarliga meningsskiljaktigheter. Vissa av reservationerna vill jag dessutom betrakta som försök att slå in redan öppna dörrar. För att få ett totalt sett så effektivt transportsystem som möjligt är det nödvändigt att undanröja vissa monopolfunktioner och att genomföra avregleringar. För vissa av affärsverken är det dessutom viktigt att dessa ges en möjlighet att agera på samma villkor som konkurrenterna. Detta kan t.ex. ske genom bolagiseringar. I samband med avreglering och bolagisering av infrastrukturverksamheten är det dock viktigt att se till att möjligheterna att fullfölja viktiga övergripande samhällsmål för social service, regional balans och god miljö inte försämras. Satsningar på infrastruktursektorn är strategiska satsningar inför framtiden. Genom att vi skapar bra kommunikationer för svenskt näringsliv förbättras företagens möjligheter att konkurrera på Europamarknaden. Att i den rådande lågkonjunkturen göra kraftfulla insatser är en klok politik. Dels blir det billigare. Man får fler mil järnväg eller väg för samma investeringskostnad jämfört med för ett par år sedan. Dels skapar det sysselsättning inom den viktiga bygg och anläggningsbranschen. Genom dessa investeringar i infrastrukturen står vi dessutom som nation bättre rustade att ta till vara den bättre konjunktur som vi vet kommer. Denna kloka politik drivs av regeringen, och i flera s.k. sysselsättningspaket har stora satsningar gjorts på infrastrukturen. Nu senast i regeringens kompletteringsproposition anslås 2,2 miljarder kronor ytterligare, destinerade till det mindre vägnätet. För att vi skall kunna åstadkomma en bra miljö är det viktigt att trafikpolitiken underställs kraven på en ekologisk balans och att utsläppen av olika miljöskadliga ämnen bringas ned till en nivå som vi vet att naturen långsiktigt tål. Eftersom just trafiksektorn är den största enskilda utsläppskällan av vissa luftföroreningar, är därför en miljöanpassning av trafiken av strategisk betydelse för hela miljöpolitiken. För att komma till rätta med detta krävs bl.a. kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och den spårburna trafiken. Det är naturligtvis viktigt att också vidta olika åtgärder för att minska utsläppen från bilar, bussar och lastbilar. I regeringens proposition redovisas en del åtgärder som är på gång. Man redovisar bl.a. att utsläppen av kväveoxider, kolväten, kolmonoxid, partiklar och andra cancerframkallande ämnen skall minskas bl.a. genom fortsatt sänkta gränsvärden. På sikt bör de fossila bränslena ersätts med miljövänliga alternativ. Riksdagen har bl.a. redan fattat beslut om att slopa skatten på etanol, då den används som rent bränsle. Detta är ett viktigt första steg för att minska trafikens utsläpp i luften. ''Hela Sverige skall leva'' är ett centralt mål för regeringens regionalpolitik. Det slås fast redan i regeringsförklaringen från oktober. Även på detta område är just trafikpolitiken en central del för att uppnå målsättningen. Trafikutskottet och riksdagen har flera gånger under riksmötet understrukit detta. I vägbetänkandet, telebetänkandet, postbetänkandet och luftfartsbetänkandet slås de regionala målen fast. Vi har också varit överens om att när det gäller vägar och järnvägar skall en större del av de ordinarie medlen gå till vissa regionalt utsatta områden, eftersom det särskilda infrastrukturanslaget på 20 miljarder kronor går till vissa utpekade stråk i framför allt södra Sverige. 2,2 miljarder kronor skall satsas för underhållsåtgärder på vägar och järnvägar och för reinvesteringar i främst mindre objekt på länsvägarna och vissa järnvägar. Just underhållsinsatserna på vägar och järnvägar är mycket viktiga. Det räcker inte att öka nybyggnadsanslagen, utan vi måste också slå vakt om redan gjorda investeringar genom ett bra underhållsarbete. Vi har därför från majoritetens sida accepterat att de medel som frigörs genom de besparingar som kan göras till följd av lägre investeringskostnader, vilket i sin tur beror på lågkonjunkturen, på anslaget L1, dvs. det speciella infrastrukturanslaget, får användas för just underhållsåtgärder. Herr talman! I betänkandet understryker utskottet också sjöfartens centrala betydelse för vårt transportnät. Inte minst ur miljö och energisynpunkt är sjötransporter mycket förmånliga. Den samordnade investeringsplanering som vi efterlyst och efterlyser från utskottets sida kommer förhoppningsvis att leda till en effektivare samverkan mellan olika transportslag. Då kommer sjöfartens roll att stärkas ytterligare. I detta utskottsbetänkande behandlar vi också en rapport från riksdagens revisorer, som bl.a. tar upp riksdagens inflytande över investeringsplaneringen. Revisorerna konstaterar bl.a. att de trafikpolitiska målen är så sammansatta att de leder till att politiska avvägningar måste göras mellan olika delmål. Dessa avvägningar har hittills till stor utsträckning överlåtits till de olika trafikverken, vilket är otillfredsställande enligt riksdagens revisorer. Vi delar denna uppfattning och gör ett tillkännagivande till regeringen, där vi begär förslag på en planeringsmodell som stärker riksdagens och regeringens inflytande över investeringsplaneringen på infrastrukturområdet. Revisorerna tar också upp en annan intressant och viktig aspekt rörande vissa konstitutionella frågor inför en bolagisering av vissa statliga verk. Man berör bl.a. hur frågor om insyn och offentlighet skall lösas i samband med bolagisering. Revisorerna föreslår en parlamentarisk utredning av dessa frågor. Det är viktigt att problemen belyses allsidigt. Nu har emellertid regeringen låtit meddela att en särskild expertgrupp, bestående av rättscheferna i vissa departement, får utreda dessa frågor. Från majoritetens sida tycker vi att detta är en tillfredsställande ordning. Vi kommer att få frågorna väl belysta, även det inte sker exakt på det vis som riksdagens revisorer har förespråkat. En stor fördel är att vi kommer att spara tid. Vi kan gå snabbare fram med den viktiga omstruktureringen. Därför har vi från utskottsmajoriteten nöjt oss med denna handläggningsordning. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till trafikutskottes hemställan och samtidigt avslag på samtliga reservationer och särskilda meningsyttringar.

Herr talman! Elving Andersson talade naturligtvis väl om miljöproblemen. Trots allt står vi inför stora svårigheter, om vi skall kunna uppnå de mål som har satts upp. Inom EG har det publicerats en expertrapport, enligt vilken lastbilstrafiken inom EG kommer att öka med 30--50% under de närmaste 20 åren, eller fram till år 2010. EG:s kommissionär, van Miert, spår att ökningen blir 50 %.

Vi kan ju varken stoppa utländska långtradare vid gränsen eller reglera den trafiken genom avtal. I mitt anförande påpekade jag att man inte har kunnat uppnå de mål som tidigare har uppställts när det gäller t.ex. kväveutsläpp och koldioxidutsläpp. Jag skulle vilja fråga Elving Andersson: Hur skall detta konkret gå till på den relativt korta tid som står till buds? I dessa sammanhang är inte 20 år någon lång tid. Vilka kraftfulla åtgärder kan vi egentligen förvänta oss från regeringen och från de partier som har majoritet i detta parlament? Vidare är jag något förundrad över att Centern, som har drivit kravet att storstadsförhandlingarna skulle omprövas och att det skulle bli en annan typ av trafiklösning, tydligen har övergett den linjen. Det är litet beklagligt, eftersom Vänsterpartiet och Centern tidigare har kunnat arbeta i samma riktning.

Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar till Ny demokratis och Kenneth Attefors reservation, som han yrkade bifall till. Han vill ha ett gemensamt transportverk där de flesta av de tunga verken på infrastrukturens område skall slås samman. Jag tycker att det rimmar litet dåligt med Kenneth Attefors uttalande om att han tycker att det är bra att man begränsar byråkratins och administrationens makt över infrastrukturplaneringen. Men samtidigt vill han skapa en gigantisk koloss, som jag är övertygad om kommer att kunna styra. Det är inte på den nivån, Kenneth Attefors, som vi i majoriteten tycker att samordningen skall ske. Den skall ske på den politiska nivån i riksdag och regering. Det är här vi skall göra avvägningar mellan de olika delmål som delvis är motstående, vilket vi pratade om tidigare. Avvägningen mellan dem är därför politisk till sin natur. Jag tror inte att vi skall skapa en gigantisk byråkrati som vi kan överlasta det här på. Det skall vi hantera på den politiska nivån i riksdag och regering. Därför har vi inte ställt upp på Ny demokratis motion i den här delen.
Herr talman! Jag har hört dessa varningens ord även från vår vice ordförande Rolf Clarkson om det gigantiska verket. Det är inte meningen att det skall bli ett gigantiskt verk. Sjöfartsverket skall t.ex. inte behöva ha sina prickar och bojar i Borlänge. Tanken är mera att planeringsfunktionerna skall vara samordnade. Det är så man skall tolka vår motion. Jag kan väl erkänna öppet att jag har plankat litet från motioner från Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna, som går ut på ungefär samma sak. Detta var nog svaret på Elving

Fru talman! Jag tycker att Håkan Strömbergs argumentering inte är riktigt logisk på alla punkter. Först anklagar han den nuvarande majoriteten för att sakna visioner och för att inte göra några satsningar. Allt är egentligen bara elände. I nästa andetag säger han att det enda som den nya regeringen gör är att fullfölja den gamla regeringens redan genomförda politik. Den kritik som Håkan Strömberg riktar mot oss faller då tillbaka på den förra regeringen. Om inte, är det något som haltar i resonemanget. Låt mig bara konstatera, fru talman, att det för nästa budgetår, 1992/93, totalt satsas på investeringar i vår infrastruktur nästan dubbelt så mycket pengar som under det innevarande budgetåret. Den jämförelsen talar sitt tydliga språk: det sker nu rejäla satsningar på infrastrukturen från den nuvarande regeringens och den nuvarande riksdagsmajoritetens sida.

Fru talman! Jag är litet förvånad över att Bengt Rosén går till angrepp mot utskottets ordförande när han känner till att denne är på resa till Rio. Han får väl återkomma till den debatten. Vi som har arbetat tillsammans med Bengt Rosén i hans egenskap av företrädare för Folkpartiet liberalerna har naturligtvis varit litet konfundrade de senaste veckorna. Bengt Rosén har tidigare hävdat frihandelstanken och även haft med tanken på konsumenterna när vi format politiken. Nu går han till reträtt. Den turbulens som varit kring dessa frågor de senaste veckorna går uppenbarligen mot sitt slut. Det är inte bara vi socialdemokrater som varit litet fundersamma om Bengt Rosén. Han har också haft partikamrater som tidigare har uttryckt sig vara anhängare av frihandel som har undrat. Det är bra att ni gör detta. Jag vill fråga Bengt Rosén om detta skall tolkas så, att det är som vi säger i vår reservation, nämligen att inget nytt har inträffat som inte täcks av omställningskommissionens direktiv. Den andra frågan är om Bengt Rosén fortfarande ser det som ett stort värde att det råder en bred politisk enighet kring den livsmedelspolitiska reformen. Jag har sett att jordbruksministern nyligen har uttryckt detta. Jag är naturligtvis lika förvånad som Bengt Rosén att man ändå kan läsa uttalanden av kamrater till honom i regeringskretsen och utskottet efter utskottets senaste sammanträde. De säger så här: Grunderna för 1990 års beslut om en avreglering av jordbruket håller på att vittra sönder. Bengt Rosén beskrev den fråga vi nu behandlar som mindre uppföljningsdetaljer. Vi anser att det är ett avsteg från uppgörelsen. Det vore bra om Bengt Rosén klart och entydigt deklarerade sin uppfattning om det även i fortsättningen är viktigt att bibehålla en stor och bred enighet kring reformen. För min del tror jag att det kommer att behövas. Sedan vore det intressant att litet mer konkret få reda på vad det är i den socialdemokratiska motiveringen som Bengt Rosén inte kan ställa upp på.

Herr talman! Vi är helt överens om, Bengt Rosén, att konsumenten måste stå i centrum i livsmedelspolitiken. Vi har förut varit på barrikaderna. Jag vill påminna om den överdrivna debatt som fördes om gränsskyddet i inledningen av förra årets valrörelse. Då fanns vi på samma barrikad, Bengt Rosén. Det visade sig ju sedan att det var en våldsam överdrift att bönderna skulle drabbas av den anpassning av gränskyddet som då gjordes. Detta fick jordbruksministern undersöka, och han sade i slutet av förra året att det inte fanns något som sade att bönderna skulle ha lidit av denna typ av gränsskyddsjusteringar. Jag har en känsla av att vi kommer att behöva varandra även i framtiden för att hävda konsumenternas intresse i livsmedelspolitiken. Jag har en fråga. Vad är det konkret i vår motivering till att yrka avslag på bl.a. kds motion som gör att ni inte kan ställa upp på detta?

Fru talman! Den konkreta orsaken till att vi inte kan ställa upp på motiveringen är att Socialdemokraterna anser att förslagen står i strid med det livsmedelspolitiska beslutet. Det framhålls i betänkandet att vi förväntar oss ett förslag -- eller nu rättare sagt, förväntade oss -- från departementet och regeringen som ligger i linje med det livsmedelspolitiska beslutet. Jag håller också med om att det finns ett stort behov av en bred enighet om jordbrukspolitiken -- ett större behov än i andra frågor, eftersom jordbruk är en så långsiktig verksamhet. Ofta förflyter det flera år från det att man startar produktionen till dess den ger avkastning. Jag tänker här t.ex. på att bygga upp en mjölkbesättning, och det är i varje fall minst ett år mellan sådd och skörd. Jordbruket klarar inte de snabba omställningar som kan uppkomma om vi är oeniga och besluten fattas med liten majoritet och när vi får olika konstellationer i regeringen efter ett val. Detta är oerhört viktigt. Jag försökte att betona detta i debatten här i kammaren för 14 dagar sedan, och jag försökte säga det i jordbruksutskottet till vår ordförande. Men både Jan Fransson, om han erinar sig, och alla övriga kan betyga att jag då fick rådet, att om det var någonting som jag var missnöjd med i hans agerande, skulle vi mötas i den offentliga debatten. Jag anser precis som fru talman och tidigare talmannen Thage G. Peterson att debatten skall föras här i kammaren, för att göra kammardebatten intressant, och inte i första hand i massmedia. Men den kan uppstå där också. Det är därför som jag i dag har tagit upp dessa synpunkter. Jag beklagar att Göran Persson inte är hemma och därmed inte kunnat delta i debatten. Men jag utgår ifrån att han kommer att ta upp den kritik som jag har riktat mot honom och att han kommer att återkomma i massmedia, och därifrån får vi väl fortsätta.

Herr talman! När det gäller kostnadseffektiviteten, Ingvar Eriksson, måste det ligga på näringen och industrin att ta itu med dessa problem. Vi vet att det är högre exportstöd i EG och högre matpriser i Sverige. Den ekvationen går inte ihop. Jag har inte påstått att Moderaterna arbetar för mer monopol, men ni försvarar monopolen inom jordbruket. I varje fall har vi alltid förundrat oss över att jordbruket är en frizon för Moderaterna som annars är starka anhängare av marknadsekonomi i alla sammanhang. Så har nog fler än vi uppfattat saken.

Herr talman! Överenskommelser och regler i andra länder påverkar svenskt jordbruk och svenska konsumenter. Det har flera talare här tidigare sagt. EG har ju träffat en uppgörelse om en reformering av Gemenskapens jordbrukspolitik. Ändringarna beräknas innebära totalt 2 % lägre priser för konsumenterna, vilket är mycket glädjande. I korta drag innebär det att priserna på jordbruksprodukter sänks. Jordbrukarna kompenseras med direkt stöd i form av areal och djurbidrag. Det finns dock en rad skillnader mellan EG:s och -- Marknadsregleringen kommer att finnas kvar, till skillnad från det avskaffande som Sverige genomför. Sverige upphör den i och med det nuvarande jordbruksbeslutet. -- Gränsskyddet däremot är kvar såväl i EG som i -- Prisregleringen blir kvar i EG, men i Sverige är det marknaden som bestämmer priset. Exportbidragen blir kvar i EG och anpassas till den lägre prisnivå som nu skall gälla. I Sverige planerar man att helt ta bort exportbidragen. Vi i Sverige är föregångare. Men vi bör ha klart för oss att allt det här på kort sikt måste ske i form av rationaliseringar och i vissa fall t.o.m. i form av industrinedläggningar. Ta t.ex. ostmarknaden. Det har ju talats om flera ysterier som lägger ner sin tillverkning här i Sverige nu när billig tysk ost konkurrerar ut våra produkter på marknaden. Att tysk ost är billig beror på att den får exportstöd ur EG:s kassa. Ungefär hälften av den tyska osten är subventionerad. Det står helt klart att finansieringen inte kan klaras av EG på det sättet under en längre period. Marknaden tål inte exportstöd i den omfattning som gäller för EG. Ändå håller EG fortfarande fast vid detta stöd. EG befinner sig fortfarande långt ifrån den svenska frihandelstanken. Det är bara att hoppas på en förändring vid våra EES förhandlingar, så att exportstöd och andra transfereringar beträffande EG:s jordbrukare kommer upp i de belopp som gäller för Sverige. Det får alltså omfattande konsekvenser för oss att 62 % av EG:s budget går till jordbruksstöd. Det är viktigt att riksdagen ger omställningskommissionen fullt stöd i dess arbete med att anpassa svenskt jordbruk och svensk jordbrukspolitik så, att resultatet blir så bra som möjligt. Herr talman! Låt omställningskommissionen arbeta fram ett förslag som gagnar såväl svenska jordbrukare som svenska konsumenter!

Herr talman! Jordbruksutskottet konstaterade i ett betänkande som återförvisades från kammaren till utskottet att 1990 års livsmedelspolitiska beslut resulterat i en obalans mellan Sverige och de länder -- främst EG-länderna -- som alltjämt tillämpar ett system med exportsubventioner. Utskottet angav då att det mot bakgrund av Sveriges ansökan om medlemskap i EG, är rimligt att söka uppnå likformighet på exportområdet, särskilt med tanke på jordbruksproduktionens årsmåns och säsongsvariationer. Enligt utskottet skulle regeringen snarast för riksdagen redovisa möjliga former för en exportfinansiering. Detta var en öppen begäran som regeringen kunde handha efter bästa förmåga. Det var det yrkandet som då ställdes i kammaren. Bengt Rosén, som i övrigt gjorde en mycket bra historieskrivning av det här ärendets hantering, hade inte rätt i just den delen, utan det var som sagt det här yrkandet som då diskuterades. Verkligheten har på flera sätt sprungit förbi det livsmedelspolitiska beslutet från år 1990. EG förhandlingar, diskussionen inom EG och avsaknaden av möjligheten till bildandet av särskilda exportbolag, som ej längre föreligger, är några exempel. Gränsskyddsförändringen som den socialdemokratiska regeringen fick majoritet för i riksdagen år 1991 är ett annat exempel. Med all respekt för den kvintett som lyckades tala sig samman år 1990 och som Bengt Rosén refererade till -- jag tror att man verkligen vinnlade sig om att få ett samlat beslut, som man då ansåg vara till gagn för svenskt jordbruk -- har ju verkligenheten runt omkring nu förändrats. Det är den diskussionen jag försöker lyfta fram och påtala, och vi måste även se till vad de här förändringarna när det gäller jordbrukspolitiken i sin tur måste leda till. Vad som är intressant att notera sedan vi senast debatterade detta ämne i kammaren är bl.a. jordbruksministerns uttalande om hur han ser på den framtida jordbrukspolitiken. I en intervju för näringslivets presstjänst under rubriken ''Vi kan inte avreglera med förbundna ögon'' säger ministern om 1990 års livsmedelspolitiska beslut bl.a.: Om det beslutet innebär en hårdare press på det svenska jordbruket än vad som är fallet i EG, bör vi anpassa oss till EG:s politik även om det innebär en avvikelse från 1990 års beslut. Med dessa ministerord och med de beslut som riksdagen redan fattat avseende jordbrukspolitiken ser jag fram emot offensiva förslag från regeringens sida på det jordbrukspolitiska området och då även när det gäller exportfinansieringen.

Herr talman! Det är inte så enkelt som Dan Ericsson vill göra gällande, att det bara gäller en tidningsrubrik, en rapport i en tidning som vi inte behöver fästa så stort avseende vid. I artikeln hänvisas till Dan Ericssons uttalande. Där framgick att kds aldrig har accepterat att vi inte skall producera överskott i Sverige. Den bärande idén, när vi kom överens med bred majoritet om att förändra jordbrukspolitiken i Sverige, var att vi inte skall producera annat än vad de svenska konsumenterna efterfrågar. Det är inte bara Dan Ericsson i Kolmården som varit ute med detta budskap i tidningarna. Hemma i länstidningarna i Skaraborg har Holger Gustafsson varit ute med precis samma budskap. Så enkelt som att bara hänvisa till att tidningarna skriver vad de vill är det inte.
Herr talman! Tidningarna skriver vad de vill, det är helt uppenbart. Det finns också både radioinslag och TV-inslag, som journalisterna sedan gör bedömningar omkring. Det får vi leva med, men det skall inte vara styrande för den sakpolitiska debatten i riksdagen och för de beslut som vi skall fatta. Underlaget måste ändå vara utskottets betänkande. Jag beklagar för andra gången nu att vi inte har lyckats hantera betänkandet så att det håller ograverat, utan det har ställts ett nytt yrkande i kammaren. Herr talman! Kds måste ändå få fortsätta att plädera för den jordbrukspolitik som vi har i vårt handlingsprogram. Vi försöker hantera det så gott det går i förhållande till de beslut som gäller. Vi vill arbeta konstruktivt för att stärka det svenska jordbruket. Jag tror nu att vi har bättre förutsättningar för det än tidigare. Jag hoppas att kommissionen och regeringen arbetar snabbt och kommer med förslag till riksdagen.

Herr talman! Dan Ericssons replik talar alldeles för sig själv. Det var ett fullkomligt grundlöst påstående. Nu försöker han hänga sig på Bengt Rosén. Av Bengt Roséns anförande framgick inte att han skulle ha samma uppfattning som Dan Ericsson, att Socialdemokraterna riktar något angrepp mot jordbrukspolitiken. Tvärtom kände jag att vi hade en stark samsyn i dessa frågor, inte minst i dem som har koppling till konsumentpolitiken. Jag vill instämma med Bengr Rosén och säga till Dan Ericsson: Var varsam med orden i debatten i fortsättningen. När det gäller livsmedelspolitiken har vi nu tagit de första stegen. Vi bör samtliga nu sträva efter en samsyn för att få en bra livsmedelspolitik långsiktigt som är till gagn för både konsumenter och Sveriges bönder. Det är min erfarenhet av några år i denna kammare.
Herr talman! Återigen: Samsynen är väsentlig. Men det finns gränser för när den är väsentligare än vad det är för politik man är sams om. Det är riktigt att jag inte varit med i riksdagen så länge, men för den skull förbehåller jag mig rätten att ändå få föra fram vår politik och försöka driva den så gott det går. Jan Fransson säger att jag skall vara varsam i debatten. Det är kanske fler som skall vara varsamma med orden, inte minst på socialdemokratiskt håll med tanke på hur man för sin agitation och propaganda. Jag hoppas att den här debatten, som gjort att vi ändå diskuterat jordbruksfrågor, för något positivt och konstruktivt med sig för framtiden. Det är upp till kommissionen och regeringen att nu agera.

Herr talman! Jan Fransson tog verkligen i och gjorde ett frontalangrepp på svensk livsmedelsindustri. Han sade att man i stort sett sitter stilla och inte gör någonting inför framtiden. Det är definitivt en falsk bild av verkligheten. Svensk livsmedelsindustri, liksom jordbruket, försöker i dag med all kraft att anpassa sig till en internationell konkurrens. Svensk livsmedelsindustri är emellertid beroende av att det skapas rimliga förutsättningar för att dessa satsningar skall lyckas. Jan Fransson sade att man krymper sig ur problemet. Det är uppenbart att om man inte har förutsättningarna och de ramar som skapar möjligheter, blir det en krympning. Var och en vet ju att om produktionen och marknaden krymper, är det inte lika enkelt att effektivisera och satsa framåt som när en marknad öppnar sig och det skapas nya möjligheter. Vi får nu hoppas att omställningskommissionen också kommer att ta upp dessa problem i ett vidare perspektiv. Då skapas verkligen de möjligheter som både Jan Fransson och vi andra är angelägna om, dvs. möjligheter till en effektiv industri med konkurrenskraft på en större marknad. Jag tycker ändå att det är litet grand övermaga av Jan Fransson att på det sättet slå ner på livsmedelsindustrin, men det gör han kanske av taktiska skäl. Jag delar dock uppfattningen att livsmedelsindustrin och bönderna också är beroende av en rejäl andel av hemmamarknaden. I praktiken har svensk livsmedelsindustri tidigare inte varit inriktad på exportmarknaden, utom när det gäller vissa specialprodukter. Här är det ett nytänkande på gång. Att man tidigare inte har haft den ambitionen beror självfallet på att vår livsmedelspolitik har varit inriktad på hemmamarknaden. Nu måste vi ta nya tag framöver. Jag hoppas verkligen att Jan Franssons inlägg inte innebär att han vill motarbeta det som jag här har sagt om framtiden.